Herr talman! Får jag först svara på Kjell-Olof Feldts fråga om stöldgods. Jag noterade att Kjell-Olof Feldt ställde frågan något selektivt, men breddade sedan frågan till att omfatta alla. Jag har aldrig kallat det här för stöldgods och anser inte heller att det är det. Det är fråga om en mycket stor skattehöjning. Kjell-Olof Feldt har genomfört en lång rad skattehöjningar under sin tid som finansminister. Det har varit fråga om tillfälliga förmögenhetsskatter och permanenta förmögenhetsskatter, skatt på aktieutdelningar och skatt på aktiehandel, urholkning av inkomstskattereformen, fastighetsskatt och mycket mycket annat. Det kommer att vara ogörligt för en ny regering att återgå till det gamla, dvs. till vad situationen på det här området var före Feldt, genom enkla beslut omedelbart efter ett eventuellt regeringsskifte. Vilka skatter vi kan sänka först och vilka som får skjutas på framtiden skall vi ge besked om före nästa val, men det finns ingen anledning att i dag diskutera denna fråga. Sedan skulle jag bara något kort vilja blanda mig i den här diskussionen om ändringen av basbeloppsindex 1980 och huruvida lagrådet borde ha hörts då. Det är möjligt att Kjell-Olof Feldt har rätt på den punkten. I varje fall är jag ganska säker på att Kjell-Olof Feldt då tyckte att lagrådet skulle höras och att man borde ha lyssnat mycket noga på lagrådet. På den punkten har Feldt säkert ändrat uppfattning sedan 1980. Men den bästa parallellen till vad som då skedde vid justeringen av basbeloppsindex var ju den avräkning av pensionsberäkningen som skedde efter devalveringen 1982, och, såvitt jag vet, hörde man inte heller då lagrådet. Olika regeringar av olika kulörer har vid olika tillfällen valt att justera uppräkningen av pensionerna utan att höra lagrådet och har ansett att detta är riktigt. Men det är någonting helt annat än den skatt som vi nu diskuterar och som är någonting principiellt nytt i svensk skattelagstiftning. Också lagrådet påpekar att detta är nytt. Det nya är att det är en engångsskatt som inte är av generell karaktär. Någon sådan skatt har vi aldrig tidigare haft, och det är också därför lagrådet är så kritiskt som det är mot den här skatten. Kjell-Olof Feldt säger också att skälet till att SPP behöver en avkastning realt på 3,5 26 för att kunna värdesäkra pensionerna är att man tar ut så låga premier från företagen. Ja, det beror helt enkelt på att man inom det här pensionssystemet inte har åtagit sig att värdesäkra pensionerna, dvs. de avtal som är träffade mellan arbetsgivare och löntagare innebär inte att pensionerna skall värdesäkras. Det är i stället någonting som SPP kan genomföra utöver avtalet ifall sparpengarna ger en tillräckligt god avkastning. För att man skall kunna göra det, som alltså går utöver gällande avtal, krävs en 61 avkastning på 3,5 90 realt. Jag fick inget svar av Kjell-Olof Feldt när det gäller kvinnan i Norrköping. Enligt en överslagsmässig SCB-beräkning skulle kvinnans standard förbättras från 2 456 kr. till 2 556 kr. Det är inte att förakta en hundralapp. Det är klart att man kan leva bättre om man får 100 kr. mer. Men det är viktigt att komma ihåg att för att få den här hundralappen till kvinnan i Norrköping är Kjell-Olof Feldt beredd att gå in med en principiellt ny skatt, som drabbar andra pensionärer och blivande pensionärer i Sverige. Jag tycker det är orimligt. Dessutom är det allra viktigaste för kvinnan i Norrköping att vi kan få bättre ekonomisk tillväxt, så att vi får råd att förbättra hennes och andras pensionsförhållanden. För att vi skall få en god ekonomisk tillväxt måste vi satsa mer på långsiktigt sparande och inte genomföra åtgärder som gör att människor drar sig för att spara långsiktigt.

Kjell-Olof Feldt menade att jag och Carl Bildt har missförstått vad lagrådet har sagt. Jag tror faktiskt inte det. Lagrådet har pekat på att svagheten med denna skatt är just att den är en engångsskatt av icke generell karaktär. Det är någonting unikt i svensk lagstiftning. Bl.a. mot den bakgrunden har lagrådet avvisat skatten. Jag tycker lagrådet har kommit till en riktig slutsats. Jag tycker att regeringen har gjort ett misstag som inte har lyssnat på lagrådet. När man säger från lagrådets sida att det inte är en generell skatt, är det precis de frågor som jag ställde till Kjell-Olof Feldt i mitt inledningsanförande som man då tänker på. Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot den som haft en dålig avkastning på sitt pensionssparande än mot den som haft en god avkastning? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot dem som binder sina pengar långsiktigt än mot dem som har placerat sina pengar så att de är tillgängliga till kortsiktig konsumtion? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot privatanställda än mot offentliganställda? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot små och medelstora företag än mot stora, börsnoterade företag? Det är inte en rättvis skatt som har alla dessa effekter, utan den är djupt orättvis. Jag hoppas att detta också blir skatteutskottets slutsats, innan riksdagen får anledning att ta ställning till denna skatt.
Herr talman! Lars Werner uttalade sin fördömelse över det borgerliga spelet med remissförfarandet. Jag vill än en gång påminna Lars Werner om att han själv ett slag var med i den dansen tills han fick beskedet att han skulle söka sig ut på andra vägar. Jag vill återkomma till det här med lagrådet, eftersom vi inte fått något besked från regeringens sida. Vari ligger lagrådets avvikelser från de uppgifter som är angivna i grundlagen? Lagrådet har ju inte tyckt till om skatten, alltså om vi skall ha denna skatt eller ej. Vad lagrådet har tyckt till Prot. 1986/87:21 om är om man kan tillstyrka denna skatt utifrån de grunder som man har att 7 november 1986 bevaka och som är särskilt angivna i grundlagen. Med utgångspunkt i dessa. 4 grunder har lagrådet alltså kommit till slutsatsen att det bör avstyrka förslaget om denna skatt. Då tycker jag att bevisbördan faktiskt ligger på regeringen, som går vidare. Vid en del andra tillfällen har man handlat klokare. Lagrådet hade mycket allvarliga invändningar mot förslaget till planoch bygglag. Förslaget lades ändå fram för riksdagen. Men då tog riksdagens ledamöter sitt förnuft till fånga. Det blev en omarbetning av lagförslaget i utskottet, och förslaget gick sedan till lagrådet och kunde godtas av lagrådet och sedan bearbetas vidare i bostadsutskottet. Vid ett annat tillfälle föreslog regeringen något slags särskild skatt riktad mot skogsägarna. Lagrådets och andras kritik var förödande, och kritiken var klart uttalad i lagrådets yttrande. Den gången tog regeringen direkt sitt förnuft till fånga, dvs. man lade helt enkelt inte fram någon proposition, och det var ett klokt beslut. Likadant borde man ha gjort här. Man får konstatera att förslaget tyvärr är för dåligt förberett. Relevant kritik har framförts emot det. Vi måste vila på hanen, omarbeta förslaget och se till att det får en bättre utformning. Til syvende og sidst är det riksdagens ansvar som lagstiftare det gäller. Det är riksdagen som har ansvaret för de lagar som passerar den här kammaren. Och det är rimligt att riksdagen som underlag för sitt arbete har ett material som är behandlat på ett gediget sätt i utredningsväsendet och av remissinstanserna och som inte rakt upp och ner har avstyrkts av lagrådet. För att vinna sympatier ger Kjell-Olof Feldt på ett mycket skickligt sätt detta förslag etiketter som skall vara tilltalande. Han sade i sitt senaste anförande att vi från den borgerliga sidan ständigt opponerar när man rör i arbetsgivarnas befogenheter. Men det är inte fråga om detta. Det man rör i är ju pensionärernas sparande — det är det som man tar. Vad har det med arbetsgivarna att göra? Till slut — och det är kanske det enda positiva som man kan få ut av den här debatten — noterade jag att Kjell-Olof Feldt och socialdemokraterna nu tydligen är beredda att biträda centerns förslag om förbättring av villkoren för de sämst ställda pensionärerna, när vi på nyåret lägger fram vårt förslag igen här i riksdagen.

Herr talman! Jag tror ändå att det är nödvändigt att klara ut vad Bildt hade för sig den 15 september. Det jag läste upp var nämligen ett direkt citat av vad Bildt sade inför sina partivänner i Sollentuna. Det som Bildt läste upp var de bortförklaringar han sedan gjorde inför en TV-reporter. Se! Två Bildt genast ur askan stiger: en som han visar inför sina partivänner och där han utmålar mig som rånare, en annan där han försöker att ta tillbaka det han sagt. Men nu har Bildt alltså tagit tillbaka det, och då skall jag inte bråka mer med honom. Jag är alltså ingen rånare. Det här förslaget innebär alltså ingen stöld. Däremot är det ett överfall — den subtila nyansskillnaden mellan de två begreppen har jag litet svårt att klara ut, men låt oss hålla oss till att det är ett överfall. Då är frågan: På Svenska Dagbladet anser man tydligen att man mot bakgrund av de hårda ord som har använts — uppenbarligen måste Svenska Dagbladet i någon mån ha lånat sitt öra åt sin partiledare — har anledning att i ledare efter ledare ställa mycket starka krav på de borgerliga partierna. Om det skall bli någon kraft bakom dessa ord, då måste de borgerliga partierna lova att återbetala dessa pengar om de vinner valet 1988 eller vid ett senare tillfälle. Vad svarar Bildt på det? Jo, han läser upp en dikt, en i och för sig förträfflig liten dagsvers av signaturen Kajenn — han är för resten gammal studentkamrat till mig, om det skulle intressera någon. Men Westerberg ger dock besked, efter vad jag förstår. De här pengarna tänker folkpartiet använda, om man får chansen efter valet. Man tänker inte betala tillbaka dem. Det var ju bra att det blev sagt. Så småningom får säkert också Bildt klämma ur sig detta. Så har det varit mycket tal om att vi nu måste deklarera i vilka situationer en engångsskatt skall kunna införas. Det borde ju vara viktigare att fråga: När tänker ni höja de permanenta skatterna? Problemet med denna skatt — och jag erkänner att lagrådet här har en poäng — är att den är selektiv. Förra gången en socialdemokratisk regering, då i koalition med bondeförbundet, införde en selektiv skatt var 1951 — beslutet togs 1952. Det är alltså 34 år sedan. Oftare än så har inte det parti jag representerar övervägt selektiva skatter. Situationen den gången liknade i vissa avseenden den nuvarande så till vida att Sverige hade ekonomiska bekymmer. Vi hade dock icke en kris av krigskaraktär, utan vi hade på grund av ett krig som pågick på andra sidan jordklotet en dundrande högkonjunktur som man måste göra någonting åt. Då införde man en retroaktiv — sedan tre år tillbaka verkande — skatt på vinsterna i det svenska näringslivet. Vad jag förstår tyckte lagrådet när det nu tittade på den skatten att den i denna situation var motiverad. Detta är alltså den periodicitet som kan tänkas ha förekommit när det gäller den här typen av selektiva skatter. Så restriktiva har vi varit, och så restriktiva tänker vi förbli. Man kan ju, och det håller jag med Bengt Westerberg om, hålla på i det oändliga och diskutera vad engångsskatten betyder för avkastningen och för värdesäkringen. Men jag tycker att det har fastslagits — ingen har ju kunnat gendriva det — att man kommer att klara värdesäkringen av både individuella pensioner och tjänstepensionerna. Det beror ju på att den här skatten är obetydlig jämfört med den våldsamma lättnad som har uppstått när inflationen har gått ned från 12 96 till 3 26, vilket ger mycket större utslag i realavkastning och därmed möjligheten till värdesäkring i framtiden. Det är det som avgör saken. Inflationen har tidigare inneburit en mycket värre beskattning av pensionstagarna än vad den kommer att göra i framtiden och vad den här skatten innebär. Det gör att man nog kan känna sig helt lugn. Jag tror att försäkringsbolagen om något tag kommer att ha vänt på kuttingen och tala om att de nog ändå klarar värdesäkringen. När det gäller användningen av pengarna från den här skatten kör Bildt med en mycket märklig beskrivning. Han menar att det så att säga skulle vara fullständigt ointressant, eftersom detta leder till att vi kan minska statsskulden med ca 15 miljarder kronor. Det kallar han avskrivning av gamla statslån och försöker därmed beskriva det som om det skulle handla om att vi nästan bara river sönder litet papper. Men den ekonomiska innebörden är, om Carl Bildt inte har begripit det, att statens ränteutgifter kommer att minska med minst 1,5 miljarder kronor. Det är dessa pengar som vi vill använda. Det är en bestående besparing som vi kommer att ha till förfogande för en förbättring av pensionerna. Bildt säger att vi inte har talat om hur detta skall göras. Nej, det har vi inte gjort. Men vi kommer snart med dessa förslag. Då prövas herrskapet här. Om ni tänker säga ja till de förbättringar som vi föreslår, hur vill ni då finansiera dem? Med andra ord: Vilka i Sverige är det som ni i så fall skall vända er till och säga att det är de som skall betala förbättringarna för de sämst ställda pensionärerna? Skall vi förbättra för någon grupp som av fördelningsskäl bör få det bättre, är det enda hederliga i politiken i dag — vilket jag hoppas att alla i denna kammare inser — att gå till någon annan grupp och tala om att det är den som måste betala. Har ni det modet? Jag har inte hört någonting sägas åt det hållet i dag. Det har bara handlat om att ni är beredda att resonera om hur pengarna skall användas, hur utgifterna skall göras. Det har vi lärt oss. När det är fråga om att sprätta ut pengar, ja, då ställer ni upp! Men är det fråga om att ta ansvaret för att också ta in pengar som staten kan använda, då dammar det bara i korridorerna. Det är det enda vi ser av er. Om ni den här gången vill ställa upp i diskussionen, skall det bli oerhört intressant att se till vilka ni kommer att vända er. Vi har när vi sett oss omkring i Sverige i dag sagt oss att om det är någonstans man skulle kunna ta ut någon större skattebelastning, så är det på den finansiella sektorn. Det är inte på det producerande näringslivet eller på löntagarna — de har givit ett stort bidrag. Vi menar att den finansiella sektorn, som har tjänat de stora pengarna på ungefär det sätt som har beskrivits av Lars Werner, borde kunna ställa upp den här gången. De borgerliga säger att skatten är väldigt orättvis. Men ni har aldrig dragit er för att införa orättvisa skatter. Momsen kan sägas vara orättvis. Den har sin tunga ände vänd nedåt, mot de lägre inkomsttagarna. Ni införde energiskatter som bara drabbade de boende och en charterskatt som bara drabbade dem som var tvungna att ta charter och inte kunde flyga reguljärt. Om man vill leta efter orättvisa skatter, så visst hittar man sådana. Men det är en typ av skatter som ni alltid säger nej till, sedan spelar det ingen roll hur de är konstruerade. Det är skatter som drabbar kapitalet, förmögenheterna, egendomen.

Det är ett mönster som vi känner igen. Det är försvaret för kapitalet, för egendomen. Den här gången, som så många gånger förr, ökar det borgerliga etablissemangets energi i motståndet mot den typen av skatter därför att också arbetsgivarna är direkt berörda här. Bertil Fiskesjö har ställt frågan hur arbetsgivarna påverkas. Ja, om de förlorar 1 miljard i återbäring enbart från SPP, så är det klart att de engagerar sig i en kampanj mot den beskattningen. Detta är det ideologiska blocket i svensk politik när det verkligen slår till. När de borgerliga partierna, kapitalets företrädare och arbetsgivarna går samman i en politisk kampanj, då ser vi resultat av det slag vi har upplevt de senaste månaderna. Då skyr de inga betänkligheter i kampen mot varje åtgärd som rubbar deras intressen och deras privilegier.

Herr talman! Finansministern återkommer till diskussionen om vad som har sagts i TV och vad som har sagts i mitt anförande. Finansministern påstod att han citerade ur mitt tal, men det gjorde han inte, utan han citerade ur TV. Sedan sade han — på den punkten har han rätt — att ”jag har litet svårt för nyanser”. Så förefaller onekligen vara fallet, för det här är en diskussion där nyanser bör tillåtas och där de ibland kan vara viktiga. Detta är en fråga om politisk moral. Ändamålet helgar inte medlen, och det har jag försökt säga till finansministern. Jag kan använda detta bildspråk eller något annat bildspråk, men det är en oerhört väsentlig sanning som ligger i detta, för finansministern och för oss alla. Ifall det inte är alldeles klart för finansministern, vill jag för tydlighets vinnande bara säga att jag med den jämförelse jag använde inte menade att jag trodde att finansministern avser att ge pengarna till Frälsningsarmén. Så är såvitt jag kan förstå inte fallet, utan dessa 15-20 miljarder kronor som tas in kommer att gå oavkortat och direkt till att betala gamla statslån. I detta ligger i och för sig inget fel — det är nödvändigt att betala av statsskulden — men när regeringen i sin politiska marknadsföring gång på gång säger att pengarna går direkt och avkortat till de sämst ställda pensionärerna, som det har stått i ett pressmeddelande, så är det falskt. Så är det inte, det kan vi t.o.m. läsa i regeringens proposition. Sedan säger finansministern: Vi återkommer med förslag om vad vi skall göra med de sämst ställda pensionärerna. Då skall vi andra vara välkomna att delta i finansieringen. Det där verkar litet underligt. Han har ju sagt att han redan har finansierat detta. Skall han nu finansiera det en gång till? Om finansministern verkligen var genuint intresserad av att göra något för de sämst ställda pensionärerna och av att få hjälp med finansieringen, varför har han då aldrig tidigare kommit till oss och sagt det? Vad han har gjort är att under överfallsliknande former pressa fram denna skatt, som tar 15-20 miljarder kronor, använda pengarna för att betala av gamla statslån och säga att han möjligen, kanske, eventuellt senare skall ge någon miljard till de sämst ställda pensionärerna. Det är faktiskt detta det handlar om, ingenting annat. Denna handläggning är signifikativ för hur ärendet har handlagts. Det var herr Werner som, med eller utan telefon, drev fram hela frågan i riksdagen hösten 1984. Sedan fick vi en snabbutredning. Utredningen var klar den 17 juni, då den skickades ut på remiss. Det var en snabb remiss — till den 8 september, om jag inte missminner mig. Därefter kom, fyra dagar senare, med ett hastigt improviserat pressmeddelande från finansdepartementet kl. 15.00 den 12 september, ett helt nytt förslag. Förslaget skickades ut på lagrådsremiss den 15 oktober. Lagrådets yttrande publicerades kl. 11.30 den 31 oktober. Det var ett historiskt yttrande på grund av tyngden i argumentationen och allvaret i de frågor som togs upp. Denna helgdagsafton tog det Sveriges regering fyra timmar innan den i en kommuniké från Rosenbad lät meddela att den inte tog någon hänsyn till vad lagrådet sagt. Den tog ingen hänsyn. Den lyssnade inte. Fyra timmar en helgdagsafton var nog för att avvisa allt detta. Vi fick en proposition i går. Sedan har finansministern låtit meddela att om det skall bli någon remissbehandling i riksdagen är ett villkor från socialdemokratisk sida att denna sker i överljudsfart. Det är detta som, bland mycket annat, är så betänkligt. Ni lyssnar inte. Ni tar inte hänsyn. Ni kör bara rakt fram. Ni dompterar kommunistledaren per telefon, och ni dompterar väl andra med andra medel. Detta måste igenom till varje pris, oavsett de konsekvenser och de synpunkter som kommer fram. Sedan säger finansministern att alla kan vara helt lugna efter denna debatt — det vill jag nu inte direkt påstå. Det besked vi har fått från direktör Linderoth på SPP kvarstår. Han är ju faktiskt den som ansvarar för dessa pensioner. Det han har sagt till oss som riksdagsmän och till dem som får pension är att han inte kan garantera att han efter denna skatt i framtiden klarar den värdesäkring av pensionerna som tidigare varit självklar. Han kan inte garantera det, och det är han som betalar ut pensionerna. Det är inte finansministern, och det är inte jag. Det är hans ord som gäller, och vi vet vad han har sagt. Samma sak gäller för alla dem som under många år betalat in till sina enskilda pensionsförsäkringar för att få, som en dam skrev till mig, en liten extra guldkant på tillvaron på ålderns höst. De har också fått besked av finansministern här i dag, att det tas pengar direkt från dem. Finansministern gav ett väl konstruerat exempel. Det slutade med att den personen fick betala in och förlorade 3 000 kr. av sin pensionsförsäkring. Jag kan ta genuina exempel på småföretagare, t.ex. taxichaufförer, som inte får något skydd från ATP som är speciellt mycket värt och som under många decennier har betalat in stora belopp. De förlorar i dag, på grund av denna skatt som finansministern skall driva igenom i överljudsfart, 30 000, 40 000 — ja 50 000 kr. Det är sanningen. Det är möjligt att detta gör finansministern lugn, men jag tror att det är ganska många andra som är oroade.

Herr talman! Jag tycker att det här är en hemskt konstig debatt. Finansministern har, för att konkretisera debatten, valt ut ett exempel på en pensionssparare. Jag förmodar att han gjort det därför att det var ett bra exempel att utgå från för att diskutera effekterna av den här pensionsskatten. Han har valt ut en person som skaffat sig en pensionsförsäkring 1970 och som har betalat in en lika stor premie i kronor räknat varje år fram till nu. Denna person har haft en real avkastning på 2,1 20 per år under hela perioden, inkl. 1986 som ger en mycket bra avkastning. Kjell-Olof Feldt har sagt tidigare att det är rimligt att pensionssparare har en avkastning på 2-3 20. Denna person har alltså genom årets goda avkastning lyckats ta sig in i detta intervall på 2-3 96. Men då klipper Kjell-Olof Feldt till med en skatt som tar 40 96 av den reala avkastningen under den här perioden, vilket gör att avkastningen reduceras till 1,3 96 per år — alltså betydligt under vad Kjell-Olof Feldt själv har sagt är rimligt. Vad är det för rim och reson i en sådan skatt? Jag kan välja massor med andra exempel och räkna ut hur den här skatten slår, men jag har för enkelhetens skull valt Kjell-Olof Feldts eget exempel. Bevisa med finansministerns eget exempel vad det är för rim och reson i den här skatten! Det är det enda vi begär. Kjell-Olof Feldt nämnde exemplet i början av sitt anförande men har inte kommit tillbaka till det. Tala om för den konkrete person det gäller vad det är för rim och reson i att ta 40 96 av den reala avkastning som ett 17-årigt pensionssparande har givit! Detta är en orättvis skatt. Jag har redan flera gånger pekat på — och jag skall göra det igen — de orättvisor som ligger i skatten och som lagrådet i praktiken kritiserat. Skatten slår hårdare mot dem som har haft en dålig avkastning på sitt sparande, t.ex. den pensionssparare som började spara 1970. Han eller hon drabbas hårdare än den pensionssparare som började spara 1982, 1983 eller 1984 och som haft en bättre avkastning. Det är en orättvis skatt av det skälet. Det är en orättvis skatt därför att den slår hårdare mot långsiktigt sparande än mot kortsiktigt. Den som bundit sina pengar i pensionssparande under de senaste åren drabbas hårt av den här skatten jämfört med t.ex. den som har valt att spara i allemansfond. Sedan allemansfond introducerades har avkastningen för dessa bägge sparformer varit ungefär lika stor, kanske t.o.m. något större för allemansfond. Men från den person som nu under ett år har sparat i en pensionsförsäkring går Kjell-Olof Feldt in och tar 70 96 av den reala avkastningen men ingenting från den som har sparat i allemansfond. Detta är orättvist. Kjell-Olof Feldt tar från de små och medelstora företagen men inte från de stora. Det är de små och medelstora företagen som har betalat in sina premiereserver till SPP.och som får vara med och betala 7-8 miljarder kronor av den här skatten. Ingenting tas från de stora företagen. Volvo, ASEA, Scania, SKF klarar sig allihop undan, för de förvaltar sina pensionspengar själva. Detta förhållande behandlades av realränteskattekommittén, som uttalade att vi för att det skall bli rättvisa i så fall måste ta skatten också på de pensionsmedel som förvaltas av företagen. Men det gör inte Feldt, för Feldt villinte ha en rättvis reform. Feldt vill ha en orättvis reform. Det mest rättvisa är att låta bli bägge sakerna. Kjell-Olof Feldt inför en skatt som bara slår mot privatanställda och inte mot offentliganställda. Det är den typen av orättvisor som lagrådet kritiserar, när man talar om att det är en selektiv engångsskatt och inte en generell engångsskatt. Däri ligger det unika med den här skatten. Men det är inte unikt att regeringen inför en engångsskatt och säger: Vi skall aldrig göra om det. Det gjorde man nämligen senast 1984. På två år har regeringen två gånger infört en engångsskatt och sagt att man inte skall göra om det. Därför är det viktigt att alla människor har klart för sig att detta att regeringen säger sig inte ämna göra om en skatt inte innebär att det inte skall bli fler engångsskatter. Tvärtom är det mycket sannolikt att det kommer fler. Men engångsskatten får inte riktigt samma utformning nästa gång. Det är därför många människor som sparar i andra former än just den här har anledning att känna stark oro inför de besked som Kjell-Olof Feldt har givit. Ni står upp till försvar av kapitalägarna, säger Kjell-Olof Feldt. Ja, för all del, för de 3,5 miljoner kapitalägare här i landet som har avtalspensioner eller individuella pensioner i försäkringsbolag. Det är dem det handlar om. Det finns säkert en och annan bland dessa som är en genuin kapitalägare och som har valt att spara i denna form, men det stora flertalet av dessa 3,5 miljoner människor är vanliga löntagare. Av de 260 000-270 000 personer som hade individuella pensionsförsäkringar för ett par år sedan — det är den senaste statistik som vi har tillgång till — hade ungefär 75-80 96 inkomster under 150 000 kr. Det kan finnas en och annan kapitalägare i någon mening också bland dem, men det stora flertalet är vanliga löntagare. Bland alla dem som har avtalspensioner gäller detsamma — 95-99 26 av dem är vanliga löntagare. Det är inte fråga om att försvara kapitalägare — det handlar om att försvara de människor som har valt att på olika sätt spara pengar för att ha det litet bättre när de blir pensionerade. Det var mycket oroande när Ingvar Carlsson sade på LO-kongressen — och nu nästan får instämmande från finansministern — att pensionsskatten är något slags utflöde av medborgarrätten. I kraft av medborgarrätten, dvs. med hjälp av majoriteten, anser man sig kunna ta vilken egendom som helst av vilka människor som helst. Detta är kommunistisk politik och har tidigare inte omfattats av socialdemokraterna, men där har det tydligen skett en ändring. Också det oroar säkert i dag massor av människor i Sverige.

Herr talman! Jag skall avstå från att kommentera min längd. Carl Bildts förklaringar till vad han egentligen sade den 15 september är nu så pinsamt många att jag tror att vi helt enkelt lämnar den saken därhän. Det enda jag har fått klart för mig är att han numera betraktar sin bild av Frälsningsarméns kokande gryta som mindre lyckad. Om det verkligen är så, att det förkastliga i användningen av dessa pengar är att vi löser in gamla statslån, skall jag tala om för Carl Bildt att de lån som vi löser in är Gösta Bohmans gamla lån. När vi gör det sparar vi faktiskt räntorna på de pengar som vi annars skulle ha fortsatt att vara skyldiga. Det är de pengarna som går att använda till en förbättring av pensionerna på det sätt som vi har diskuterat. Vad innebär då det här fördelningspolitiskt? På sätt och vis gav Carl Bildt en bra beskrivning. Han nämnde en dam som han har talat med och som ville ha en extra försäkring ovanpå folkpensionen, ATP och ITP för att få en guldkant på tillvaron. Jag skulle då vilja säga att det vi vill åstadkomma är att en del pensionärer får litet sovel på brödet — det är guldkanten, och det skall ställas mot önskan att kanske kunna få äta litet anständigare. Det är fördelningspolitik! Det är möjligt att en del guldkanter blir litet mindre lysande efter det här. Men jag vill säga följande till både Carl Bildt och Bengt Westerberg. Bengt Westerberg är nu fruktansvärt upprörd över att en person som började spara 1970, trots 1970-talets inflation och sex år av borgerligt regerande med kraftigt negativ utveckling på alla områden, klarar detta och har ökat sitt realkapital efter en årlig förräntning på 1,3 96. Det är helt plötsligt någonting som betraktas som en katastrof för vederbörande. Vad diskussionen har gällt är vad försäkringsbolagen skrämmer sina försäkringskunder med, nämligen att de inte ens skall få 0 96 utan att det blir minus — värdesäkringen skall hotas. När jag nu visar att man inte bara får en värdesäkring utan att man också kommer att få en ökad realförmögenhet, en bättre standard på äldre dagar än man trodde när man började spara, ja, då talar man om ett överfall, ett övergrepp. Man säger att vi har kunnat föra en ekonomisk politik som har lett till detta. Dessutom vill jag påstå att 1987 och 1988 kommer dessa försäkringstagare att ytterligare kunna bygga upp sina tillgångar. De kommer att få ytterligare en realvärdeökning av sina pensionsförmögenheter — skattefritt! Varken inkomster eller förmögenheter kommer ju att beskattas 1987 och 1988. Däremot var det ingen som talade om att det gjordes några överfall när de borgerliga mer eller mindre krossade värdesäkringen av folkpensionerna och ATP - för det var ju vad som verkligen skedde. Det var inte fråga om att man skulle få 1 96 eller 2 96 i standardhöjning, utan då gällde det om man skulle få behålla den standard som man trodde att riksdag och regering under tidigare skeden hade utlovat. Det löftet tog ni tillbaka i en och samma proposition utan att vare sig låta någon remissinstans eller lagrådet säga ett ljud om den saken. Man kan alltså inte riktigt säga att ni har någon meritlista att åberopa. När jag frågar Carl Bildt om han tänker återbetala de aktuella pengarna — och det här är ändå litet lustigt — svarar han genom att låta en poet göra det. Jag anhåller, herr talman, om tillstånd att få gå ned till min bänk och hämta ett papper som jag skall läsa upp ur. Herr talman! Jag skulle vilja avsluta det här meningsutbytet genom att bidra med en versifierad sammanfattning av min syn på den debatt vi för och den fråga vi belyser. Här finns ett svagt återsken av Atterbom — mycket svagt, vill jag påstå. Mången skriar: Svälten, nöden skall nu drabba dig, likt döden! Lyssna icke, käre vän, till för fattig pensionär, kommer icke mer igen.

Herr talman! Förslag om höjd alkoholskatt kommer att läggas fram så att riksdagen kan fatta beslut i frågan i höst.

Herr talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Svaret är verkligen kort men klart och dessutom positivt så till vida att det innehåller ett löfte om ett förslag om höjd alkoholskatt. Vad som är negativt är ju att vi fått vänta så länge på ett sådant förslag. Egentligen kunde inte heller det här svaret ha haft ett annat innehåll, eftersom riksdagen har uttalat att alkoholskatten åtminstone skall följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Detta är ju främst motiverat av alkoholpolitiska och sociala skäl. Alkoholfrågan är vår största sociala fråga och orsakar så många människor stora problem och svåra tragedier. Alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar för också med sig stora ekonomiska kostnader för stat, kommuner och landsting. Kostnaderna för samhället har totalt beräknats till mellan 70 och 80 miljarder kronor per år. Det är därför ur samhällets synpunkt också synnerligen angeläget att vi kan minska alkoholkonsumtionen i vårt land. Vi har också glädjande nog kunnat konstatera att konsumtionen har minskat sedan några år tillbaka. Men denna trend har nu tyvärr brutits sedan ungefär ett och ett halvt år. Det har bekräftats av såväl socialstyrelsen, Systembolaget som Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning genom olika undersökningar. Särskilt stor har ökningen varit första halvåret i år. Den sammanräknade försäljningen av alkoholdrycker, omräknat till ren alkohol, ökade med 2,9 96 från första halvåret 1985 till första halvåret 1986. Detta är ju helt oacceptabelt, bl.a. med hänsyn till socialministerns uttalande att det är angeläget också för Sverige att nå upp till Världshälsoorganisationens målsättning om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 90 fram till år 2000. Den ökade alkoholkonsumtionen har också bl.a. medfört att antalet rattfyllerister ökat katastrofalt — i vissa distrikt med inte mindre än 80 96. Vidare har brottsförebyggande rådet konstaterat att i över 80 96 av våldsbrotten är de inblandade berusade. I den här situationen är det viktigt att vidta sådana åtgärder som tidigare visat sig vara effektiva då det gäller att minska alkoholkonsumtionen. Jag är därför glad över finansministerns besked i dag om att ett förslag om höjd alkoholskatt äntligen skall läggas fram så att riksdagen kan fatta beslut nu i höst. De vetenskapliga data som finns pekar på att prishöjningar är effektiva, men det är då viktigt att understryka att det också beror på storleken av dessa prishöjningar. Jag hoppas att finansministern kommer att beakta detta i sitt kommande förslag. Alkoholskatten har inte höjts sedan 1984, trots den stigande allmänna kostnadsutvecklingen, vilket lett till att sprit, vin och öl blivit relativt sett billigare. Detta är säkert en bidragande orsak till den av alla oönskade uppgången av alkoholkonsumtionen och till de problem som den fört med sig och som jag här har redovisat. Som jag nämnde tidigare är det negativt att det gått så lång tid sedan den förra höjningen av alkoholskatten gjordes, innan den nu kommande görs. Det är många som uttalat sig för en höjning av alkoholskatten. I somras krävde socialstyrelsens generaldirektör Maj-Britt Sandlund och socialminister Gertrud Sigurdsen att alkoholskatten skulle höjas. Deras krav kom som en följd av ökningen av ungdomsfylleriet och de tragiska händelser som följde i dess spår. Den 20 juli lovade statsministern att alkoholskatten skulle höjas med minst 7,5 Yo, vilket skulle motsvara konsumentprisindex. Jag vill också erinra om att finansministern själv i en TV-intervju redan den 9 januari i år lovade en höjning av alkoholskatten. Även om vi fått vänta alltför länge på att detta löfte skulle gå i uppfyllelse är det bra att det nu tycks kunna ske inom en nära framtid. Som interpellant är jag också glad över att socialutskottet i förra veckan uttalade att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt prisutvecklingen på alkoholdrycker som en faktor av stor betydelse för konsumtionen. Socialutskottet underströk också att alkoholpolitiska skäl talar starkt emot att alkoholpriserna tillåts släpa efter på det sätt som nu skett och därigenom uppfattas som relativt sett lägre än tidigare. En prishöjning är sålunda motiverad. Det vore också önskvärt att alkoholpriserna kunde höjas på ett mera kontinuerligt sätt, så att de följde den allmänna prisnivån utan dramatiska förändringar. Herr talman! En av orsakerna till att regeringen dröjt så länge med att komma med förslag om höjda alkoholskatter är väl att alkoholpriserna ingår i konsumentprisindex. En höjning av alkoholpriserna kan påverka avtalsförhandlingarna och inflationen. Men det torde väl vara fullt möjligt att konstruera ett index som inte innefattar alkoholpriser.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat industriministern om regeringen avser att dels förändra den regionalpolitiska medelsarsenalen till att även omfatta infrastruktur och kommunikationer, dels genom krympande anslag till kommunikationer fortsättningsvis försämra förutsättningarna för glesbygdsområden att uppnå de regionalpolitiska målen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig börja med att citera årets regeringsförklaring: ”Strävan efter regional balans och rättvisa skall i ökad utsträckning styra politiken inom alla samhällssektorer. Utsatta regioners möjligheter att utveckla nya näringar skall förbättras, bl.a. genom kommunikationer, utbildning och teknikspridning, som ger fler regioner möjlighet att tillgodogöra sig nya forskningsrön och utnyttja ny teknik.” Regeringen betraktar alltså goda kommunikationer som en viktig förutsättning för näringslivets utveckling och för regional balans. Investeringar på kommunikationsområdet leder till lägre driftoch underhållskostnader i samhället och medverkar därmed till att åstadkomma regional balans. Sedan regimskiftet år 1982 har det också gjorts omfattande regionalpolitiskt motiverade trafikinvesteringar. Detta gäller inte minst i Britta Bjelles hemlän Norrbotten. Som svar på den första frågan vill jag därför säga att Britta Bjelles önskemål redan är uppfyllt. Kommunikationer ingår som en viktig del i regeringens arbete för att uppnå regional balans. Regeringen har också satt i gång ett trafikpolitiskt utvecklingsarbete, där självfallet önskemålen om ytterligare förbättringar av den regionala balansen är ett viktigt inslag. När det gäller den andra frågan, är det mycket riktigt så att riksdagen har bestämt att det statliga bidraget till kollektivtrafiken skall avvecklas. För att samtidigt skapa förutsättningar för att trygga trafiken i glesbygden ges dock kompensation i form av ett särskilt skatteutjämningsbidrag till bl.a. Norrbotten. Ser man däremot till de samlade investeringar som görs på trafikoch kommunikationsområdet har statens insatser tvärtom ökat i betydande utsträckning. Jag vill här särskilt peka på de satsningar som görs på teleområdet för att bygga ut en väl fungerande infrastruktur och därmed ge bättre förutsättningar för en balanserad befolkningsoch näringslivsutveckling. På järnvägsområdet kan vidare nämnas att staten årligen, av regionalpolitiska skäl, köper tågtrafik för drygt 1,2 miljarder kronor som SJ inte kan driva på kommersiella grunder. Även vägarna har en strategisk betydelse för den regionala utvecklingen. Sedan regimskiftet 1982 har utöver de ordinarie väganslagen satsats nära 2 miljarder kronor i sysselsättningsfrämjande och industripolitiskt syfte. Jag anser att det för framtiden gäller att fortsätta arbetet med att bygga upp en infrastruktur som skapar underlag för en långsiktig positiv utveckling av de egna resurserna i olika regioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Avsikten med den här interpellationen var att få till stånd en principiell diskussion om vilka områden som skall ingå i regionalpolitiken. Hittills har regionalpolitiken huvudsakligen handlat om industristöd i olika former. Av det skälet ligger också ansvaret för regionalpolitiken på industriministern. Men också andra departement berörs och kommer att beröras i framtiden. Hittills har det, som jag uppfattat det, varit förhållandevis vattentäta skott mellan de olika departementen. Den samordning som man skulle önska — Prot. 1986/87:21 förefaller i varje fall mig inte vara tillräcklig. 7 november 1986 Jag hade förmånen att i oktober i år lyssna till planeringsdirektören Bernt Öquist vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Han berättade då att han upplevde att det fanns en brist på samordning mellan de olika departementen när det gäller regionalpolitiken. Han trodde inte ens att regionalpolitiken skulle överleva som verkningsform för att åstadkomma balansen mellan de olika regionerna. Om inte framtidsvisionerna om en mycket stark expansion i storstäderna och en avfolkning i glesbygd helt skall slå igenom, krävs en expansiv regionalpolitik. Det skall vara en regionalpolitik med nya förtecken. I den meningen är det glädjande att läsa regeringsförklaringen, som säger att såväl kommunikationer som utbildning skall användas för att stödja utsatta regioner. Den fråga som man möjligen ställer sig är om det faktiskt förhåller sig på det sättet. Om kommunikationer ingår i regionalpolitiken borde det på ett eller annat sätt framgå av att det finns regionalpolitiska prioriteringar i regeringens handlande på kommunikationsområdet.

Vidare kan noteras att vägbyggandet med beredskapsmedel har minskat. Med detta vill jag visa att det för utsatta län inte finns några regionalpolitiska förslag på vägområdet. Minskade anslag till vägar drabbar Norrlandslänen särskilt hårt med hänsyn till de klimatiska förslitningarna och de långa avstånden. I riksdagen har majoriteten, alltså regeringspartiet tillsammans med vpk, beslutat att avslå en motion om försök med externfinansiering för byggande av broar. Förhållandet är att av landets 12 000 broar är 3 000 byggda före 1944, då högsta bruttovikten var 15 ton. 7 000 är byggda före 1964. Dessutom är broarna inte beständiga mot salt. Detta behöver åtgärdas. Eftersom byggentreprenörerna förklarat sig beredda att ställa kapital till förfogande för brobyggandet vore väl detta ett område där försök med externfinansiering skulle kunna göras, t.ex. i Norrland, eftersom ett sådant här projekt också skulle ha andra positiva effekter. Jag tänker då på sysselsättningen. Området är angeläget, men eftersom statsfinanserna inte tillåter den upprustning som behövs, finns här en lösning som man åtminstone borde försöka. Men det gör man alltså inte. Kommunikationsministern pekar i sitt svar bl.a. på att staten av regionalpolitiska skäl köper tågtrafik för 1,2 miljarder av SJ. Riksdagens järnvägspolitiska beslut 1985 innebar ett första steg mot att SJ skulle få ett kostnadsansvar som mera liknar förhållandena för andra transportmedel. Innebörden av beslutet är i ett första steg en uppdelning av 75 SJ i en infrastrukturoch en trafikdel. Regeringen menar emellertid att SJ även i fortsättningen skall ha kravet på sig att förränta investeringarna i infrastrukturen. Detta medför stora krav på SJ, som då måste sätta ökad press på personoch godstrafiken för att förbättra lönsamheten, vilket knappast gagnar en sådan utsatt region som Norrland. Sveriges geografi och befolkningsstruktur medför att en stor del av bannätet inte har förutsättningar att bli lönsam. För att trafiken skall kunna bedrivas där krävs det att den subventioneras av staten. I det jag läst om 1985 års järnvägspolitiska beslut har jag inte hittat någonting om att regeringen visat på en medveten regionalpolitisk strategi för att stärka eller utveckla svaga regioner. Slutligen vill jag säga några ord om flyget. Flygets utveckling är en förutsättning för att utsatta regioner skall kunna balanseras mot storstädernas expansion. En fortsatt monopolsituation för SAS och Linjeflyg innebär kanske att vi har alldeles för höga flygpriser. En konkurrens på detta område skulle förmodligen gynna oss i Norrland. Inte heller på detta område har jag sett att regeringen har gjort några regionalpolitiska värderingar. Om regeringen på de här områdena har en regionalpolitisk strategi som jag missat, vore jag tacksam om kommunikationsministern ville rätta mig på den punkten. Eftersom utvecklingen mot en expansion av storstadsregionerna redan börjat och tycks fortsätta med accelererad hastighet, brådskar det med en genomtänkt regionalpolitik för att skapa balans i utvecklingen. Kommunikationerna borde vara en del av denna regionalpolitik, och det borde finnas en regionalpolitisk plan för utvecklingen på kommunikationsområdet.

Herr talman! Britta Bjelle talar om att det skulle vara en brist på samordning när det gäller regionalpolitiken. Det är möjligt att samordningen, inte minst på det regionala planet, ytterligare kan förbättras, men på detta område har man verkligen ökat de samordnande insatserna under senare år. Inte minst Britta Bjelles eget hemlän är exempel på det. Det är klart att man kan räkna upp minskningar som skett av statsbidrag av olika slag. Men dessa minskningar har inte på något sätt varit riktade mot de regionalpolitiskt sett mest utsatta länen. De exempel som Britta Bjelle anförde har gällt minskningar som ur statsfinansiell synpunkt har drabbat hela landet. Vad man då gjort i regionalpolitiskt syfte, och som jag hänvisade tilli mitt svar, är att man i många fall har kompenserat Norrlandslänen och de mest utsatta delarna av landet för den typ av minskningar som man av statsfinansiella skäl varit tvungen att vidta. Det innebär att det har skett en omfördelning i regionalpolitiskt syfte även i dessa sammanhang. Jag tycker att inte minst Britta Bjelles hemlän är ett exempel på detta om vi ser det över en period av några år. I Norrbotten har man 1982 fått ett anslag på drygt 100 milj.kr. till en ny flygstation i Luleå. Det var säkert angeläget ur regionalpolitisk synpunkt. Man har också anslagit pengar för ombyggnad av flygstationen i Kiruna, man har anslagit 40 milj.kr. för upprustning av norra malmbanan, man har anslagit medel för tillverkning av järnvägsmaterial i Norrbotten och medel för projektering av en ny tunnel i Nuolja, och man har i år anslagit 35 milj.kr. för en förlängning av rullbanan vid Kiruna flygplats. Också när det gäller vägområdet har Norrbotten varit ett mycket gynnat län under de senaste fyra fem åren. Jag skulle kunna fortsätta med exempel på olika regionalpolitiska insatser, men jag skall inte räkna upp alla de anslag som förekommit. Det innebär alltså att det har förts en mycket medveten politik på detta område, och den har också uppenbarligen gett resultat i de mest utsatta delarna av landet. Det finns alltså en medveten strategi. Man har kunnat uppleva att denna strategi har tillämpats i praktiken, och det har tagit sig bl.a. de uttryck som jag har hänvisat till. Jag skall inte förlänga diskussionen med fler exempel, men när Britta Bjelle hävdar att en konkurrens inom flyget skulle gynna just Norrlandslänen, måste jag säga att jag blir något förvånad. På de ställen där man har genomfört en avreglering av flygverksamheten, exempelvis i USA, där man har gått längst i det avseendet under senare år, är en av de tydligaste effekterna att utsatta delar drabbas. Dit är flygbolagen inte längre intresserade av att flyga, eftersom det inte finns några stora vinster att hämta. Jag tror att det skulle vara en mycket negativ åtgärd ur regionalpolitisk synpunkt om man på detta sätt skulle förändra förutsättningarna för flygverksamheten. Det skulle verkligen drabba de delar av landet där vi behöver göra regionalpolitiska insatser.
Herr talman! Vad jag var ute efter med den här interpellationen var till att börja med, som jag har nämnt, att få till stånd ett mer samlat perspektiv på regionalpolitiken, som innebär att man kan förvänta sig att många fler departement än industridepartementet är inblandade. Men kommunikationer är också en viktig del, och som jag skrev i min interpellation finns det exempel som visar att kommunikationer har väl så stor betydelse på lång sikt som industrisatsningar när det gäller regionalpolitiken. Därför satte jag mig och bläddrade i de betänkanden som finns på kommunikationsområdet.

Till en del av de exempel som räknats upp har det gått AMS-medel. Jag har upplevt att man ofta, då det är nedgång i konjunkturen, letar efter ett projekt. Finns det ett lämpligt sådant, exempelvis ett som gäller en flygplats, tar man det. — Men jag tänke mig långsiktiga mål för en utveckling av dessa regioner, som har mycket stor betydelse. Jag har tittat litet på vilken kompensation som har getts då vissa bidrag har minskats. Det som jag nu direkt minns gällde kollektivtrafiken. Det är riktigt att man skar ned kollektivtrafiken och i stället gav andra medel som kompensation. Men eftersom jag menar att kommunikationerna i sig är oerhört viktiga i ett långt perspektiv för en regional utveckling, anser jag att man skall ha en strategi inom kommunikationsområdet. Annars kan man inte lyfta fram kommunikationerna som en del av de regionalpolitiska insatserna.
Herr talman! Vi har inte delade meningar när det gäller det som Britta Bjelle senast nämnde. Det är ett av skälen till att vi har sagt att vi nu för första gången skall pröva en samordnad investeringsplanering för kommunikationsverken — just för att kunna göra jämförande bedömningar mellan väginvesteringar, järnvägsinvesteringar, flyginvesteringar osv. Det är således på gång i allra högsta grad!

Herr talman! Lars Tobisson har ställt följande frågor: 1. På vilket sätt har fonderna medverkat till lugn och återhållsamhet i lönerörelserna? På vilket sätt har fonderna försett näringslivet med riskkapital? På vilket sätt har fonderna skapat en jämnare förmögenhetsfördelning? På vilket sätt har fonderna stärkt ATP-systemet? På vilket sätt har fonderna givit medborgarna, särskilt löntagarna, större insyn och inflytande i näringslivet? Mina svar är följande: Fråga 1: Förekomsten av löntagarfonder och vinstdelningsskatt är endast en av många faktorer som kan påverka löneutvecklingen. Att i siffror ange i vilken omfattning en sådan påverkan har skett är knappast möjligt. Fråga 2: Löntagarfonderna har genom sina placeringar på aktiemarknaden på samma sätt som andra placerare skapat förutsättningar för en vidgad försörjning med riskkapital och härvid främjat produktion och sysselsättning. I ett betydande antal fall har vidare direkta placeringar gjorts i olika företag. Fråga 3: Löntagarfonderna har i egenskap av nya aktörer på aktiemarknaden motverkat maktkoncentrationen inom näringslivet. Genom fonderna har nya grupper gjorts delaktiga i förmögenhetstillväxten. Fråga 4: Genom löntagarfonderna har ATP-systemet tillförts betydande ekonomiska resurser. Härigenom stärks ATP-systemet. Fråga 5: Löntagarfonderna ger de anställda i ett företag ökat inflytande bl.a. genom att en löntagarfondsstyrelse kan överlåta åt en lokal facklig organisation i företaget att utöva rösträtt för hälften av de aktier som fonden hari företaget. Denna möjlighet har år 1986 utnyttjats vid 25-35 bolagsstämmor för var och en av löntagarfondsstyrelserna. Vidare har Anne Wibble frågat när regeringen avser att lägga fram ett förslag om att avskaffa de kollektiva löntagarfonderna. Mitt svar till Anne Wibble är att regeringen inte avser att lägga fram något förslag om att avskaffa löntagarfonderna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Tyvärr var det varken utförligt eller allsidigt. Jag skall därför redovisa min bedömning av i vad mån fonderna har uppfyllt de påstådda målen för sin verksamhet. Oron på svensk arbetsmarknad har inte i modern tid varit större än under de år fonderna funnits. Vi har ju i färskt minne den senaste lönerörelsen inom den offentliga sektorn. Vad återhållsamheten beträffar har finansministern vid upprepade tillfällen sagt att tendensen till alltför snabb lönekostnadsstegring är det kanske svåraste hotet mot den svenska ekonomins långsiktiga tillfrisknande. Enligt konjunkturinstitutets senaste rapport blir den genomsnittliga lönestegringen i år hela 8 96. En fondförespråkare kan naturligtvis alltid påstå att lönerna skulle ha stigit ännu mer utan löntagarfonder. Men varför ökar de då t.o.m. mindre i jämförbara länder, som inte har infört några fonder? Löntagarfonderna har inte heller förbättrat företagens kapitalförsörjning. Det allra mesta av fondmedlen har tvärtom tagits från företagen, där de annars kunde ha utgjort riskkapital och använts för framtidssatsningar. Detta sammanhänger med att över 90 90 av de skattepengar som förts till fonderna ingalunda gått som nytt kapital till några företag utan har använts till att köpa ut tidigare aktieägare. Vill statsrådet Johansson för mig förklara hur det kan ha bidragit till en jämnare förmögenhetsfördelning att staten har lagt skatter på vinstmedel och löneutrymme och sedan sett till att dessa pengar hamnat i de tidigare aktieägarnas fickor? Att fonderna skulle ha stärkt ATP-systemet faller på sin egen orimlighet. De bidrag som inbetalats till ATP för de första två åren har varit 78 milj.kr. Det låter kanske inte så litet, men beloppet skall jämföras med de totala utbetalningarna av ATP-pension under samma tid, som varit 78 miljarder, alltså tusen gånger så mycket. Statsrådet Johansson vet mycket väl att eftersom ATP är ett fördelningssystem, kan det stärkas endast genom att svensk ekonomi blir starkare. Han vill naturligtvis gärna hävda att den blir det med löntagarfonder. Men kan statsrådet ange någon enda auktoritativ företrädare för svenskt näringsliv som säger detsamma? Tanken att fonderna skulle ha gett löntagarna större insyn i näringslivet är närmast skrattretande. En stor del av fondernas verksamhet har ju gått ut på att förhindra insyn i det egna arbetet. De som framför allt fått ökat inflytande är fem välbetalda fonddirektörer. Därtill har ett mindre antal fackliga funktionärer i egenskap av styrelseledamöter i fonderna fått sin position stärkt, även om det ibland verkar ha varit litet si och så t.o.m. med deras insyn i vad fonddirektörerna har haft för sig. Tvärtemot vad som sades i förarbetena har fonderna ägnat sig åt korta klipp på börsen, de har i några fall samordnat aktieköp sig emellan — vilket var uttryckligen förbjudet — och de har köpt aktier i tendensföretag, finansiella företag och fastighetsbolag. Men den kanske mest anmärkningsvärda avvikelsen från de förutsättning ar som fondbeslutet vilade på är att det nu kommit besked om att det inte blir några allmänna val av styrelseledamöter i fonderna. Jag kritiserar inte det ställningstagandet isak. Det hade ju varit horribelt med allmänna val avt.ex. ledamöterna i AP-fondens styrelser. Det är emellertid ingen tvekan om att det ytterligare framhäver det reella motivet för fonderna: att överföra makten över företagen till facket. Regeringen har visserligen lovat att fonduppbyggnaden skall vara avslutad 1990. Men fackföreningsrörelsen verkar inte vara nöjd med det ställningstagandet. Vid den senaste LO-kongressen fanns det förslag om utbyggnad av fondsystemet i alla möjliga riktningar. Det talades om permanenta löntagarfonder, regionala löntagarfonder, permanenta förnyelsefonder, framtidsstiftelser, arbetsmiljöfonder och allt möjligt annat. I sitt beslut lämnade LO-kongressen öppet om fonderna skall utvecklas efter 1990, och man tillsatte en utredning för att pröva nya vinstdelningsmodeller, bl.a. vad som kallas förhandlad överskottsdelning. Mot denna bakgrund skulle jag ytterligare vilja fråga statsrådet Johansson: Om nu LO skulle begära en fortsatt utbyggnad av fondsocialismen, eventuellt med hjälp av nya vinstdelningsmodeller, står regeringen ändå fast vid utfästelsen att 1990, då skall det vara slut med utbyggnaden av systemet?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret, även om innehållet i svaret inte tillfredsställer mig. Statsrådet säger nämligen att fonderna inte kommer att avskaffas. Utgångspunkten för min fråga var en intervju med LO:s andre ordförande Rune Molin i den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken i somras. Rune Molin säger där bl.a.: ”Även om vi har infört löntagarfonderna, så kvarstår de problem fonderna var avsedda att lösa.” Av detta påstående drar jag slutsatsen att Rune Molin inte är nöjd med resultaten av införandet av de kollektiva löntagarfonderna, en i mitt tycke ganska naturlig slutsats. Det framgår av statsrådets svar till Lars Tobisson, som var mycket försiktigt formulerat, att de storstilade effekter —t.ex. i fråga om löntagarnas inflytande — som fondsystemet skulle åstadkomma ingalunda har infunnit sig. Jag föreställer mig därför att även statsrådet egentligen är ganska missnöjd. Fonderna blev inte vad man hade väntat sig. Uppenbarligen är också Rune Molin mycket missnöjd med effekterna. Samtidigt borde det vara uppenbart även för en socialdemokratisk regering att fonderna betraktas med stort misstroende av företagen. De ses rent av som ett stort hinder för en förtroendefull relation mellan regeringen och näringslivet. Det borde vara viktigt för regeringen att ha en sådan förtroendefull relation med näringslivet. Införandet av fonderna har alltså inte gjort någon större nytta ens enligt statsrådet Johansson. Däremot är det ett faktum att de gör skada. Totalt sett betyder det enligt min mening att ett slopande av dem skulle ge positiva resultat. Bengt K. Å. Johansson drar en annan slutsats, som uppenbarligen bygger på någon annan sorts logik. Det är kanske samma typ av logik som Rune Molin har tillämpat. LO:s andre ordförande har nämligen dragit slutsatsen att eftersom fonderna inte har uppfyllt något av de mål man skulle nå, så skall man inte avskaffa dem utan bygga vidare i samma anda. Han vill införa något som han kallar för ”förhandlad överskottsdelning” — vilket Lars Tobisson också tog upp. Detta förslag har nu även LO-kongressen uttalat sig för. Det skall bli förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, som skall avgöra hur stor del av vinsten som skall avsättas. Hur det hela skall gå till mera i detalj håller nu på att snabbutredas inom LO. Förmodligen blir det ganska svårt att komma överens mellan parterna i denna fråga, eftersom näringslivet redan har sagt nej till hela idén med förhandlad överskottsdelning. I den intervju som jag nämnde inledningsvis säger Rune Molin att det ju inte alltid går att komma fram avtalsvägen utan att det många gånger krävs lagstiftning för att man skall nå resultat. Får jag också, herr talman, ta upp en fråga som är väsentlig ur synpunkten vilka mål som fonderna skulle uppnå och som inte har nåtts. Det gäller de enskilda löntagarnas inflytande. Lars Tobisson nämnde också denna fråga och det löftesbrott som här har skett, framför allt i fråga om utseende av löntagarfondernas styrelser. Jag minns, och säkert många med mig, att socialdemokraterna sommaren 1982 mycket bestämt påstod att det skulle bli direkta val till fondernas styrelser. Dåvarande statsministern svarade på en fråga om just detta med orden: ”Partikongressen slog enhälligt fast, att det ska vara direkta val till löntagarfonderna.” Genom dessa direkta val skulle fonderna inte vara fackföreningsfonder, utan de skulle ge löntagarna själva ett inflytande. Detta inflytande, som ibland något storstilat kallas för ekonomisk demokrati, uppgavs ju vara ett av de viktigaste motiven till införandet av fonderna. Nu blir det inga direkta val. Björn von Sydow har i drygt två år hållit på att utreda denna fråga — om det skulle vara allmänna val, om bara löntagarna skulle få rösta, eller om det som en tredje variant skulle vara något slags indirekt valförfarande. Hans slutsats i utredningen är att direkta val till löntagarfondernas styrelser inte skulle främja den svenska demokratin — dvs. det blir ingenting av med det som socialdemokraterna kallar för ekonomisk demokrati. En följdfråga, herr talman, gäller hur socialdemokraterna annars vill genomföra det man kallar för ekonomisk demokrati. Det står i ert partiprogram att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning skall läggas i hela folkets händer. När nu detta inte kan ske med de kollektiva löntagarfonderna, hur skall det då ske? Vad är det för slags visioner socialdemokratin har om det framtida samhällssystemet? Hur skall man genomföra den ekonomiska demokratin? Eller finns det inga visioner kvar?

Herr talman! Anne Wibble verkar vara missnöjd med svaret på hennes interpellation. Jag har fått en direkt fråga — om regeringen skall lägga fram något förslag om avskaffande av löntagarfonderna. Mitt svar är nej. Jag har inte väntat att Anne Wibble skulle vara nöjd med det svaret, eftersom hon har en annan uppfattning. Men det var ändå det svar som det fanns anledning att lämna. Sedan ställer Anne Wibble en rad frågor och tolkar sedan in mina svar på dem. Jag tycker att i den mån det finns anledning att ta upp frågorna, som inte i och för sig hade ställts i interpellationen, så har jag mina egna svar att lämna. Får jag nu litet mer noggrant ta upp vad Anne Wibble säger. Hon tolkar ett uttalande av LO:s andre ordförande Rune Molin på det sättet att han skulle tycka att löntagarfonderna har varit alldeles onödiga när han säger att problem kvarstår att lösa. Jag tolkar det uttalandet på ett annat sätt. Jag tycker att Anne Wibble bör skilja mellan 0 och 100. Vi har aldrig hävdat att löntagarfonderna skulle lösa alla existerande problem till 100 9, för det gäller så svåra saker som kapitalbildningen och sparandets problem, lönebildningens problem och problemen med löneglidningen, inflationsproblematiken och fördelningspolitiken. Vi har aldrig hävdat att det är ting som man kan lösa en gång för alla till 100 92, och vi har inte heller hävdat att man löser dem med löntagarfonderna. Det vi sade i propositionen när den antogs av riksdagen 1983 var följande: ”I detta sammanhang är det löntagarfondernas väsentligaste uppgift att medverka till att skapa en fördelningspolitiskt acceptabel tillväxtoch stabiliseringspolitik. Löntagarfonderna kan medverka till att minska de fördelningspolitiska motsättningarna och därmed ge löntagarnas organisationer bättre förutsättningar att medverka till att bevara en hög lönsamhet i näringslivet. Fonderna kan, i första hand genom sin vinstdelning, bidra till att bryta den onda cirkel som består i att höga vinster alltid tenderar att följas av kraftig löneglidning, vilket i sin tur leder till högre inflation och försämrad tillväxtkraft. Fondernas inträde på aktiemarknaden kan motverka att en höjd efterfrågan på riskkapital verkar uppressande på kapitalavkastningskravet, vilket skulle hämma företagens expansionsförmåga. Fonderna innebär att löntagarna ges ett direkt ansvar för riskkapitalets användning och allokering samtidigt som de får del i framtida vinster och ett ökat inflytande i företagen. Detta bör kunna medverka till en utveckling som kan överbrygga vissa av de starka motsättningar som i dag finns mellan kapital och arbete.” Vi har sökt oss fram på en rad olika vägar för att lösa de här mycket svåra problemen, och löntagarfonderna var en av dessa vägar. Jag tycker att det finns anledning att då granska resultatet i relation till de problem som vi hade att lösa. Då kommer jag över till vad Lars Tobisson tog upp. Det väsentliga som vi har att se till är: Har löntagarfonderna, deras införande och den tid de har varat varit bra för svensk ekonomi? Det var den ena frågan. Den andra är: Har löntagarfonderna spelat en viktig roll därvidlag? Mitt svar på interpellationen från Lars Tobisson var att det är ganska svårt att avgöra i vilken utsträckning löntagarfonderna har medverkat till att skapa denna gynnsamma situation. Men detta skall ställas i relation till att Lars Tobisson och hans partivänner, och för all del också Anne Wibbles partivänner, beskrev saken som om bara diskussionen om och införandet av löntagarfonderna skulle komma att medföra hart när katastrof för svensk ekonomi. Ulf Adelsohn, ett tidigare partiledarnamn, sade på partiets vägnar t.ex. i april 1982 att löntagarfonderna skulle komma att bli ett dråpslag mot svenskt näringsliv, att det tredje steget mot socialism skulle tas och att detta tydligen skulle få kosta vad det kosta ville för vårt lands ekonomiska styrka och för vårt folks frihet och välfärd. Så infördes löntagarfonderna, och vi kan nu se tillbaka på de år då de infördes och den tid de har verkat. Vi har fått ned inflationstakten från nivån 810 26, och nu diskuterar vi 3-4 20. Budgetunderskottet är nu en tredjedel av vad det var när vi tillträdde, räknat i fasta priser. Industriinvesteringarna har ökat med 40 26 från 1982, och vi har haft en oavbruten ekonomisk tillväxt. Industriproduktionen har ökat med 15 96. Tendensen till ökad arbetslöshet har brutits. Sysselsättningen har ökat med 100 000 personer. Jag säger inte att detta bara är löntagarfondernas förtjänst. De som motsatte sig löntagarfonderna sade att bara införandet av löntagarfonderna skulle leda till en katastrof för svenskt näringsliv. Nu kan vi alltså se vad dessa värderingar var värda och vad de bedömningarna egentligen stod för. Herr talman! Jag skall återkomma i senare inlägg till de andra frågor som här ställdes.

Herr talman! Jag får väl till statsrådet Johanssons heder säga att han är ganska försiktig med att göra anspråk på att löntagarfonderna verkligen har uppfyllt de uppställda målen. Han gjorde dock ett litet försök genom att räkna upp olika förändringar i det ekonomiska livet som skulle ha skett och möjligen haft något samband med löntagarfonderna, t.ex. att inflationen har gått ned. Det är naturligtvis helt missvisande. Att vi har fått litet lägre inflation här i Sverige sedan 1982 hänger i mycket hög grad samman med vad som har hänt utomlands i form av den omvända oljeprischocken. Vi har alltså dragit nytta av oljeprisfall, lägre ränteläge, osv. Men det avgörande, det som jag pekade ut i mitt förra inlägg, är det förhållandet, att medan vi 1982 då socialdemokraterna tog över hade ungefär samma prisnivå som genomsnittet inom OECD, ligger vi nu betydligt högre. Det beror i sin tur på att vi har en snabbare löneutveckling i Sverige än den som man har i andra länder. Kostnaderna stiger, trots att man sagt att löntagarfonderna skulle få ned dem. Det är detta som bevisar att man inte har uppnått det första av de mål som jag tog upp till diskussion. Anne Wibble sade att — jag håller med om det — statsrådet verkligen är försiktig i sitt svar. Men på en punkt tycker jag att han stack ut huvudet litet långt. Det var i svaret på min fråga när han sade: ”I ett betydande antal fall har vidare direkta placeringar gjorts i olika företag.” Detta var bevis för att man minsann med sitt kapital lyckats få i gång verksamheter. Vilka fall är det då som man kan tänka på i detta sammanhang? Ljusne Kätting var ett av de första företag där man direkt gick in med kapital. Det underlättades av att verkställande direktören i företaget också satt i styrelsen för löntagarfonden. Det är ett företag som helt har försvunnit, liksom verkställande direktören ur fondens styrelse på litet oklara vägar. I den fond som opererar i den del av landet jag kommer ifrån, Västfonden, har man satsat på ett slags dockskåpsföretag, som dock besväras av att verkställande direktören har olika bekymmer med rättvisan. Nu allra senast har man satsat på ett företag som heter Farmarslakt, som nu är på väg att gå i konkurs. Pengarna är borta. Omdömesgilla bedömare sade från början att det här aldrig skulle bli någonting, det var lurendrejeri. Men det lyssnade man inte på, utan man ville gå in med kapital. Exemplen kunde mångfaldigas. Jag skulle vilja be statsrådet att ge något exempel på att pengarna verkligen varit till nytta på ett sätt som inte skulle ha varit möjligt, om pengarna fått stanna kvar i företaget och där fått verka som riskkapital och ge underlag för den expansion i näringslivet som behövs.

Herr talman! Statsrådet Johansson läste upp ur propositionen målen för löntagarfonderna. Jag har också läst propositionen en gång i tiden. Den slutar med det citat som statsrådet Johansson läste upp, nämligen att löntagarna skulle få del i framtida vinster och kapitalbildning. Får jag då säga att det faktiskt finns flera sådana förslag som skulle ge löntagarna större del i framtida vinster och mer inflytande än de förslag som statsrådet Johansson här nämnde. Olika system för enskilda anställdas del i företagens vinster håller nämligen på att växa fram i ganska stor mängd. Det kallas andel i vinst, och det är frivilliga system. Dessa system skall socialdemokratin tydligen stoppa, eftersom det enligt propositionsförteckningen är aviserat ett förslag för att belägga dessa vinstandelar med socialförsäkringsavgifter. Här handlar det om en vinstdelning som de anställda och företagen frivilligt kommer överens om. Det kallar man ett hot mot solidariteten. Det förefaller mig som om den vinstdelning som socialdemokratin gillar skall vara påtvingad uppifrån genom lagstiftning, medan den vinstdelning som de anställda genom handling visar att de vill ha ses som ett hot. Jag menar att man borde ha precis motsatt uppfattning, om man verkligen vore intresserad av att ge de anställda inflytande och del i företagens kapitalbildning. Jag vill sedan ta upp frågan om förtroendet mellan näringslivet och regeringen. Oberoende av de siffror som statsrådet Johansson anförde om vad som hänt i ekonomin sedan lång tid tillbaka, är det uppenbart att det för framtiden finns en del problem. De sammanhänger i inte oväsentlig utsträckning med just förtroendet från näringslivets sida för regeringens politik. Statsrådet Johansson kan rimligen inte vara omedveten om att man från näringslivets sida är bestämd motståndare till löntagarfonderna. Det gäller särskilt de små och medelstora företagen. De har både betalat väldigt mycket och inte egentligen fått någon del av det som kommit ut från fondernas verksamhet. De små och medelstora företagen är särskilt betydelsefulla för framtida tillväxtmöjligheter i ekonomin, för nytänkande, innovationer och flexibilitet. Statsrådet Johansson vet rimligen detta, eftersom det faktiskt på riksdagens bord nu ligger en proposition som just syftar till att låta de mindre företagen betala litet mindre till fonderna. Men det skulle otvivelaktigt vara ett betydligt bättre förslag att helt ta bort den vinstdelningsskatt som man har lagstiftat om.

Herr talman! Till Lars Tobisson: Vi har aldrig sagt att löntagarfonderna ensamma skall lösa de problem som vi hamnade i under de sex borgerliga åren. Det var alldeles för omfattande problem för att det skulle vara möjligt. Men löntagarfonderna var en del i en rekonstruktionspolitik som nu har visat sig vara framgångsrik. Därför är det ganska intressant att ställa denna verklighet mot skräckskildringarna av vad löntagarfonderna skulle medföra för utvecklingen i Sverige om de infördes. Fonderna infördes och har varit införda och verkat parallellt med en utomordentligt gynnsam utveckling för Sverige. Lars Tobisson sade att oron på arbetsmarknaden i varje fall är ett uttryck för att löntagarfonderna inte innebär någon dämpning på detta område.

Det är ett intressant och nytt steg i löneavtalen på den privata sidan, och jag tycker att det finns anledning att snarare ta fasta på detta än på att vi haft problem på den offentliga sidan. Lars Tobisson tar upp frågan om direkta placeringar. I den utvärdering som gjordes i fjol av någon grupp som kallades Ekonomifakta var det en huvudpoäng att så litet pengar hade placerats på andra sätt än genom köp av aktier på börsen. Jag hade då anledning att säga att det inte var så märkligt att den som kommer in ny på marknaden med förhållandevis mycket pengar för riskplaceringar köper aktier på börsen. Eftersom nyemissioner i första hand placeras hos dem som redan tidigare har aktier i ett företag, blir den andel nyemissioner som går till övriga aktieägare ganska liten. Också den andel som går till företag utanför börsen blir proportionellt mindre, räknat i kapital. Men den andelen, som vid den första utvärderingen var mycket liten, visade sig vid en andra utvärdering vara 7 90. Om Lars Tobisson går igenom de verksamhetsberättelser som löntagarfonderna har lagt fram, kommer han att se att de gjort en rad placeringar direkt i företag som inte är noterade på börsen. Nytt kapital går alltså till riskplaceringar i företag, och det var ju meningen med löntagarfonderna. Jag tycker det är litet egendomligt att kritiken, som från början gällde att det fanns risk för en rad uppköp av småföretag och nyplaceringar i företag som inte var börsnoterade, nu har vänts åt andra hållet på ett enligt min mening felaktigt sätt. Anne Wibble säger att det inte är fråga om så stora belopp som går till ATP-systemet. Nej, men den avkastning man får går till ATP-systemet och kan alltså stärka detta — det var ett syfte med de beslut som fattades — och det blir mer pengar när kapitalplaceringarna har ökat och därmed också utdelningarna och avkastningarna. Även om jag i och för sig inte tycker att det skall behövas, vill jag upprepa att regeringens förslag och det på grundval därav fattade riksdagsbeslutet innebär att systemet inte skall få något medelstillskott efter år 1990. Det beslutet gäller självfallet fortfarande. Jag tycker inte att vi skall behöva diskutera den frågan längre. Här har talats om förtroendet från näringslivets sida. Jag tycker nog att bakom det uppdrag som regeringen har fått ligger ett förtroende från hela svenska folket. Jag kan redovisa att jag vid en konferens som SHIO anordnade den 4 oktober för att, förmodar jag, fira denna bemärkelsedag var jag den enda i församlingen som från podiet tog upp frågan om löntagarfonderna. Jag gjorde det därför att jag tyckte att detta var någonting positivt. Jag fick intrycket att de andra som satt i konferenssalen, som hade tjänat ganska mycket pengar på detta, egentligen tyckte precis som jag, eftersom de inte kritiserade det jag sade.

Herr talman! Om statsrådet Johansson tror att han har ett uppdrag från hela svenska folket att genomföra löntagarfonderna, så tror han fel. Upprepade undersökningar visar att en klar majoritet av svenska folket är emot dem. Om inte SHIO:s medlemmar ville störa vid ett festligt tillfälle med att kritisera löntagarfonderna, tycker jag kanske inte att det är alltför " svårbegripligt. Det är alldeles klart, som Anne Wibble sade, att det är just företrädarna för de små och medelstora företagen som är de mest bestämda motståndarna till fonderna. Statsrådet försökte sig på förklaringen att förhandlingarna, även om det på sistone har varit oroligt inom den offentliga sektorn, har gått bra på den privata sektorn. Han sade något om att löneglidningen hållits nere. Men som jag har påpekat i andra sammanhang finns det tyvärr, bl.a. på grund av den valutapolitik som förs, alla förutsättningar för att det skall bli en löneglidning i slutet av detta år och nästa år som är mycket stor. Det var i sig en orsak till oron på den offentliga sektorn. Det finns inga stopp för detta, varken via löntagarfonder eller genom avtalsklausuler. Statsrådet Johansson tyckte att man skulle vara nöjd med att 7 96 ändå hade gått till direkta placeringar. Jag vill inte se några direkta placeringar alls, det vill jag gärna understryka. Men vad jag invände emot var detta resonemang om att man genom att köpa aktier på börsen tillför näringslivet riskvilligt kapital. Det går, som jag sade, till de tidigare aktieägarna. Och på vad sätt medför det förstärkning av näringslivet eller ägandespridning? Apropå förstärkning av ATP-systemet sade jag att detta kan göras endast genom att man stärker Sveriges ekonomi. Statsrådet säger att vi nu har gynnsamma förutsättningar i det ekonomiska livet. Varför är då investeringslusten så låg i företagsamheten? Företagen skulle t.o.m. kunna få pengar från löntagarfonderna att investera för. De investerar inte, därför att de misstror den nuvarande regeringens förmåga att sköta den ekonomiska politiken. Sedan måste jag återkomma till frågan om vad som skall hända efter 1990. Det handlar här om att sätta det bortre parentestecknet, om huruvida det är möjligt att här i dag, i förväg, sätta ut ett parentestecken som skall gälla om några år. Vi moderater har ju bestritt att detta är möjligt när det gäller kärnkraftens avveckling. Nu rör det sig inte om år 2010 utan om 1990, så det Prot. 1986/87:21 är bara några år fram till dess. Kan ni garantera att det inte blir tal om några 7 november 1986 ytterligare vinstdelningsmodeller, som fackföreningsrörelsen nu gör sig dd. oo beredd att pröva? Är det med andra ord definitivt slut år 1990? GQ mlänlögarföngerna

Herr talman! Statsrådet Johansson svarade inte på frågan om de uteblivna direktvalen till fondernas styrelser. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta. Det har nämligen mycket tydligt visats att löntagarfonderna inte har givit de enskilda människorna, de anställda, något ökat inflytande. För att stärka minnet vill jag citera en ledarkommentar i Norrländska Socialdemokraten sommaren 1983. Den är visserligen något gammal men kanske fortfarande aktuell. Rubriken löd: ”Glöm inte löftet om direkta val!” Tidningen argumenterar sedan kraftfullt för att Olof Palmes löfte om direkta val till fondernas styrelser inte skall skjutas åt sidan. Detta görs med hjälp av bl.a. citat av ingen mindre än Ernst Wigforss om vad socialdemokraterna menar med begreppet ekonomisk demokrati. Det var anledningen till att jag frågade om detta. Det vore faktiskt intressant att få veta vilken syn regeringen har på sambandet mellan löntagarfonder och ekonomisk demokrati, som ändå hävdades med viss emfas under löntagarfondsdebatterna. Slutsatsen av Björn von Sydows utredning, som jag tidigare nämnde, är ju nämligen att allt tal om att löntagarnas inflytande över näringslivet skulle öka när fonderna infördes. Det var ogenomtänkt och ogenomförbart. Det var med anledning av detta som jag frågade om socialdemokraternas visioner om hur man skulle nå denna ekonomiska demokrati. Frågan var alltså ganska stor och vittomfattande. Men något borde kanske statsrådet Johansson ändå kunna säga, speciellt som han själv påminde om beslutet att inga tillskott skulle göras efter 1990. Visionerna kanske ändå inte tar slut 1990. Det var också därför som jag nämnde det system som på frivillig basis håller på att växa fram i näringslivet och som faktiskt ger ett ökat inflytande för de enskilda människorna, de anställda i företagen, nämligen de frivilliga vinstandelssystemen. Dem är regeringen uppenbarligen motståndare till. Det finns fler än 100 000 anställda som i dag har sådana system och som är nöjda med dem. Dessa system ger alltså både inflytande och delägande i det egna företaget. Jag vill därför fråga vad det enligt socialdemokratin är för fel med de frivilliga vinstandelssystemen. Dessa medverkar åtminstone delvis till att uppfylla ett mål som de kollektiva löntagarfonderna skulle uppfylla men inte har lyckats med, nämligen löntagarnas inflytande och del i kapitalbildningen.

Herr talman! Anne Wibble tog upp frågan om val till löntagarfonder. Jag har mottagit en utredning av Björn von Sydow, som innehåller en rad intressanta principiella resonemang om hur man skall se på löntagarfonder, fjärde AP-fonden och ATP-systemet ur parlamentarisk och demokratisk synpunkt. Det kan finnas anledning att litet mera systematiskt komma tillbaka till den frågan när utredningen föreligger. Lars Tobisson, regeringen har fått ett uppdrag via parlamentet av svenska 87 folket, det var vad jag sade. En sak som Lars Tobisson anförde tyckte jag var litet märklig, nämligen att om man går in på börsen och köper aktier, som löntagarfonderna bevisligen gör — och de skäms inte för det, det var ju faktiskt meningen — så går de pengar varmed man köper aktierna i aktieägarnas fickor. Ja, det är klart. Frågan är bara vart de tar vägen sedan. En del av dem omsätts på börsen, det är riktigt, och en del sätts väl in i nya företag och nya verksamheter. Det är ett ganska snävt betraktelsesätt som Lars Tobisson har, att man inte skulle kunna köpa aktier av någon annan. Det är ju alltid någon som har dem tidigare, utom vid nyemissioner, och ingen hade väl föreställt sig — uppenbarligen allra minst Lars Tobisson, som bestämt motsätter sig en sådan inriktning — att man bara skulle satsa pengar i de företag som nyetableras eller i dem som gör nyemissioner. Varför är investeringslusten så låg? frågar Lars Tobisson. Det tyder väl på att det är mycket dåligt förtroende från näringslivet för den nuvarande regeringens politik? Jag tycker inte man skall kasta sten i glashus. Lars Tobisson har ju ändå under ett antal år i betydande utsträckning haft ansvaret för den ekonomiska politiken, och då fick man en mycket kraftig nedgång av investeringarna. Slutligen, herr talman: Kan jag garantera att ytterligare vinstdelningsmodeller inte etableras? Vi har aldrig sagt att det är fel med de frivilliga vinstdelningssystem som finns. Frågan är om de skall beskattas såsom en löneförmån, som en del av dem är. Om Anne Wibble vill utveckla denna modell och om den vanliga lönefördelningen handlar om vinstdelning också, förstår jag inte hur jag skulle kunna stå här och garantera att några nya vinstdelningsmodeller inte växer fram. Bl. a. vill ju Anne Wibble ha sådana.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara Alf Svenssons interpellation om gatuvåldet, på den grunden att Alf Svensson är förhindrad den dagen. Svaret till Alf Svensson är avsett att lämnas gemensamt med mitt svar på en interpellation av Björn Körlof om åtgärder för att minska antalet våldsbrott. Jag har kommit överens med Björn Körlof och Alf Svensson om att interpellationerna skall besvaras fredagen den 21 november 1986.

Våldsbrottsligheten har intagit en framskjuten plats i den senaste tidens kriminalpolitiska debatt. I en skrivelse, som nyligen överlämnats till riksdagen, har regeringen redovisat vilka åtgärder mot bl.a. denna typ av brottslighet som för närvarande planeras inom justitiedepartementets ansvarsområde. Jag får hänvisa till innehållet i den skrivelsen när det gäller regeringens samlade syn på dessa frågor. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att frågor om bättre stöd åt brottsoffer och åtgärder mot ungdomsbrottsligheten övervägs i justitiedepartementet. Avsikten är att dessa överväganden inom kort skall redovisas i en departementspromemoria. Karin Ahrlands första fråga gäller underrättelse till vårdnadshavare om brottsmisstanke mot barn. Den har nyligen varit aktuell här i kammaren. Den 1 januari 1985 fick polisen vidgade befogenheter att utreda brott av barn som inte uppnått straffmyndighetsåldern 15 år. I samband därmed infördes en principiell skyldighet för polisen att omedelbart underrätta vårdnadshavare och socialnämnd när en utredning har inletts mot ett barn som kan misstänkas att före 15 års ålder ha begått ett brott. I den departementspromemoria om bl.a. åtgärder mot ungdomsbrottsligheten som jag nämnde inledningsvis kommer att föreslås en motsvarande underrättelseskyldighet för ungdomar mellan 15 och 18 år. Karin Ahrlands andra fråga gäller närmast lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, som innehåller regler bl.a. om åtalsunderlåtelse och om de tidsfrister som skall iakttas under handläggningen av mål mot unga. Frågan om behandlingen av de unga lagöverträdarna har varit aktuell i riksdagen vid flera tillfällen under senare år. I de sammanhangen har framhållits att man måste avvakta en utvärdering av socialtjänstreformen innan man gör en mer genomgripande översyn av lagen om unga lagöverträdare. Jag delar den uppfattningen och noterar att socialministern nyligen har uppdragit åt justitieombudsmannen Tor Sverne att skyndsamt se över lagen om vård av unga, som är av mycket stor betydelse i det sammanhanget. Jag vill påpeka att vi redan i dag har en lagstiftning som ställer krav på särskilt skyndsam handläggning av mål mot ungdomar. Karin Ahrland och jag är säkert ense om att det är mycket viktigt att handläggningen sker snabbt i dessa fall. I den departementspromemoria som jag tidigare nämnde kommer åtgärder att föreslås för att få till stånd en snabbare handläggning. Där kommer för övrigt också vissa andra frågor om åtalsunderlåtelse att tas upp. Karin Ahrland har för det tredje frågat mig om jag står fast vid mitt uttalande att straffen för våldsbrott inte bör mildras. Svaret på frågan är ja. Vad slutligen gäller frågan om skyddet för den som med stöd av rätten till nödvärn ingriper för att hjälpa ett offer för våldsverkan kan konstateras att han enligt gällande regler har rätt till skadestånd för skador som våldsverkaren därvid tillfogar honom. Om den som har ingripit har en hemförsäkring e. d., i vilken ingår ett s.k. överfallsskydd, har han möjlighet att få ut skadestånd för personskada från denna försäkring, när våldsverkaren är okänd eller saknar betalningsförmåga. Försäkringsbolagen har nyligen enats om att utge ersättning från överfallsskyddet i sådana fall. Om den som ingripit inte kan få ut något skadestånd av våldsverkaren och saknar en försäkring av detta slag, torde han redan i dag i de flesta fall kunna få brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen. Denna lag ses för närvarande över av rikspolischefen Holger Romander. I dennes uppdrag ingår bl.a. att undersöka om lagens ersättningsmöjligheter i något avseende behöver förbättras för dem som ingriper för att avvärja ett brottsligt angrepp.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Så fort det seglar upp en debatt om våld, så som skedde i somras, blir den lätt mycket intensiv. Det är heller inte ovanligt att en del debattinlägg blir både osakliga och överdrivna. Det senare är kanske emellertid just i debatten om våld förklarligt, eftersom vi blir upprörda över våldet. Vi betraktar allt våld med avsky. Våld kan inte accepteras och alla, enskilda såväl som staten, måste reagera mot varje våldstendens. Det är också, som sommarens debatt har visat, tydligt att det hos medborgarna i gemen finns ett mycket stort intresse för att komma till rätta med våldstendenserna i vårt samhälle. Med tanke på det intresse som finns och som sannolikt har fått ny näring efter den senaste veckans tragiska händelse här i Stockholm, när en ung man misshandlades till döds, kunde det vara lockande att i en kammardebatt ta till storsläggan — dvs. bildligt talat — och börja gräla på regeringen för allt som inte har gjorts. Men frågan är för allvarlig, herr talman, och den kräver en saklig debatt. I stället för en hård debatt behövs ett seriöst samtal om hur vi skall nå det gemensamma målet att minska våldet. Detta mål är ju ändå gemensamt för opposition och regeringsparti. Dessutom vill jag i detta fall genast säga, att det verkar som om justitieministern och jag numera i princip är ense i de frågor som jag tagit upp, och det tycker jag naturligtvis är bra. Jag vill ändå göra några kommentarer till frågorna och svaren. Jag kan inte underlåta att nämna att jag redan för flera år sedan motionerade om skyldighet för polisen att underrätta föräldrarna till ungdomar mellan 15 och 18 år som blivit ertappade med brott. Den gången avstyrkte justitieutskottets majoritet motionen, och endast folkpartiet reserverade sig. Nu har folkpartiet på nytt rest kravet i en rapport om våldet, som presenterades ungefär samtidigt som justitieministerns skrivelse till riksdagen kom. I fråga om en sådan skyldighet för polisen vet jag av erfarenhet, efter samtal med många poliser och socialtjänstemän, att alla håller med om att det vore bra om polisen fick denna skyldighet. I rapporten begär vi också att föräldrarna skall ha närvaroplikt vid rättegången. I justitieministerns skrivelse till riksdagen nämns inte de här frågorna, men jag uppfattar dagens svar så att statsrådet åtminstone själv är beredd att föreslå en sådan underrättelseplikt. Jag lovar å min sida att jag skall hjälpa till att i justitieutskottet och i riksdagen övertala hans partikamrater att ändra uppfattning och följa justitieministerns och min rekommendation. Detsamma gäller i stort också den andra frågan. Så sent som i april i år avslog riksdagsmajoriteten en folkpartimotion om lagreglerade handläggningstider för polis, åklagare och socialnämnd när det gäller unga brottslingar. Endast folkpartiet och centern reserverade sig. Vi skrev då: ”Det torde vara ovedersägligt att en särskild bestämd tidfrist i ett ärende bidrar till att handläggningen går snabbare, generellt sett.” Det är bra att justitieministern och hans partikamrater, trots riksdagens tveksamhet i våras, tycks vara beredda att nu gå oss till mötes. Min kompletterande fråga blir därför: När kommer den departementspromemoria som justitieministern talar om? Hur snabbt kan vi i riksdagen få stifta lag? Svaret på min tredje fråga om straffen för våldsbrott kräver ingen annan kommentar i dag än att jag konstaterar att vi är ense, och det är bra. Svaret på min fjärde fråga skulle jag däremot vilja ha förtydligat. Statsrådet säger om den som inte har någon försäkring, att han ”torde” redan i dag i de flesta fall kunna få ersättning enligt brottsskadelagen. Det är just uttrycket ”torde” och vad det innebär, nämligen kanske — om än ett positivt kanske — som jag vill ha utrett. Det råder helt enkelt en viss osäkerhet om hur lagen skall tolkas, och dessutom tycks många människor inte känna till de möjligheter till ersättning som faktiskt finns. Bara det avhåller många från att ingripa, och i stället blir människor slagna både gula och blå medan åskådarna flyr. Någon direkt skyldighet för polis eller åklagare att direkt upplysa om förhållandena finns inte heller. Låt mig ta ett exempel. Anta att Anders blir vittne till ett angrepp från Bertil på Kalle och rycker in till Kalles försvar för att avvärja allvarliga skador. Anders är då inte den som den brottsliga gärningen har riktats mot, det egentliga brottsoffret, men han riskerar faktiskt att bli skadad. Det kant.o.m. vara så att han blir skadad inte av Bertils slag, utan av det slag som Kalle utdelat till sitt försvar. I sådant fall tycks det råda stor osäkerhet om Anders har möjlighet att få ersättning för t.ex. glasögon, kläder eller annat. Min fråga blir: Är justitieministern beredd att här i kammaren klart säga ifrån om hjälparen redan med gällande lag har rätt till ersättning? Jag tror det inte! Om så inte är fallet, är justitieministern då beredd att förtydliga lagstiftningen i sådant syfte och i så fall när?

Herr talman! Under den senaste tiden har vi väldigt ofta fått rapporter om nya våldsdåd på gator och torg. Vi får aldrig acceptera våldet, utan motåtgärder på en mängd olika områden måste sättas in. För närvarande pågår en diskussion om huruvida våldet har ökat eller inte. Detta är en mer eller mindre akademisk diskussion, som inte får påverka samhällets reaktioner, för oavsett hur det förhåller sig tror jag att vi kan vara överens om att vi har alldeles för mycket våld. Jag vill också påstå att våldet under senare tid delvis ändrat karaktär till att bli råare och hänsynslösare. Det har också ändrat karaktär så till vida att oprovocerat våld mot okända tilltagit i omfattning liksom att det blir allt vanligare att vapen och tillhyggen av olika slag används. Orsakerna bakom denna utvecklingstendens måste med kraft angripas, och då behövs insatser på många olika samhällsområden, inte bara det kriminalpolitiska. Justitieministern hänvisar i sitt svar till Karin Ahrland bl.a. till en skrivelse som nyligen överlämnats till riksdagen för kännedom. I denna skrivelse pekar justitieministern på den snabba och kraftiga befolkningskoncentrationen till storstäderna som en viktig orsak till det ökande våldet. Jag delar uppfattningen att detta är en viktig orsak. Men justitieministern drar inte i sin skrivelse några som helst slutsatser av detta orsakssamband. Här har vi alltså ytterligare ett exempel på den destruktiva verkan som den havererade socialdemokratiska regionalpolitiken lett till. Jag tycker att det hade varit naturligt att justitieministern kommit fram till den slutsatsen att en mycket viktig åtgärd för att minska eller i varje fall hejda brottsligheten och brottslighetsutvecklingen skulle vara att regeringen börjat bedriva en aktiv regionalpolitik och inte bara en passiv flyttlasspolitik. Även på det kulturpolitiska området måste åtgärder vidtas. Det s.k. underhållningsvåldet, som nästan en hel ungdomsgeneration växt upp med, förmedlar ju konsekvent att det bästa och effektivaste sättet att lösa konflikter är just med våld. Vi behöver ett annat underhållningsutbud, och framför allt behöver den s.k. videomarknaden saneras. I många videofilmer finns mycket grovt och sadistiskt våld, som måste rensas ut från marknaden. Den nuvarande lagstiftningen mot videovåld är alldeles för verkningslös. Det behövs en ordentlig skärpning med bl.a. regler om förhandsgranskning. Självfallet behöver åtgärder vidtas även på det kriminalpolitiska området. Det måste vara en självklarhet att alla skall kunna vistas på gator och torg utan att känna rädsla och otrygghet. Den pågående nedbantningen av poliskåren får därför inte lov att fortsätta. Intagningen av aspiranter till polishögskolan måste ökas, så att den motsvarar de förväntade avgångarna inom kåren. Dessutom får det inte ske ytterligare omprioriteringar av polisens resurser som går ut över den ordningsskapande verksamheten. Samhället måste på olika sätt mycket klart visa att våld och annan kriminalitet inte tolereras. Det måste vara en snabb och bestämd reaktion från samhällets sida. Just snabbheten tror jag är mycket viktig framför allt när det gäller unga lagöverträdare, och därför kan det behövas ett system med jourdomstolar. Det behövs också ett mer variationsrikt påföljdssystem. Det nuvarande påföljdssystemet är alltför stelbent. Nya påföljder som bör införas är kontraktsvård och samhällstjänst. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag uppskattar justitieministerns klara besked i svaret till Karin Ahrland om att straffen för våldsbrott inte bör mildras.

Herr talman! Till Karin Ahrland vill jag säga att den efterlysta departementspromemorian remitteras före årsskiftet. Skälet till att jag använde ”torde” i mitt interpellationssvar när det gäller rätten till viss ersättning är att rättsläget inte är helt klart. Därför har jag gett en särskild utredningsman uppdraget att se över brottsskadelagen med syfte bl.a. att den skall bli tydligare. I förlängningen av den utredningen kan det hända att vi får gå in också i den allmänna skadeståndslagstiftningen, om utredningsmannen finner att där finns sådana brister att det är motiverat. Jag är, Elving Andersson, inte beredd att i detta sammanhang gå in i en regionalpolitisk debatt, även om det vore intressant att ställa regionalpolitik mot kriminalpolitik. Ramen för denna interpellationsdebatt medger inte detta. Ingen har grälat på mig för vårt kriminalpolitiska program som vi redovisar i en skrivelse till riksdagen, och det är jag glad för. Jag vädjar därför om en så bred uppslutning som möjligt till programmet.

Det är en bred helhetssyn som man på andra håll i svensk politik enligt min uppfattning saknar. Man talar gärna i första hand om antalet poliser och om längden av straff. Elving Andersson talade om antalet poliser och jag kommer närmare in på det senare i ett annat interpellationssvar. Jag vill här bara säga att jag upplever den diskussionen som en smula överdriven, dvs. å ena sidan betydelsen av antalet poliser och å andra sidan effekten av de brottsförebyggande åtgärderna. Jag delar Karin Ahrlands uppfattning att det nu bland människorna finns ett engagemang och ett intresse av att motverka våldet. Vi måste ta fasta på det engagemanget. Det betyder bl.a. att vi själva som enskilda medborgare måste i hemmet, i skolorna, på arbetsplatserna, i bostadsområdena verka för att fördöma och tränga tillbaka våldstendenser. Vi måste påverka inte minst våra unga. Vi har här ett personligt ansvar, och det är en styrka för den fortsatta utvecklingen på detta område, om vi så enigt och tydligt som möjligt driver den attitydpåverkande verksamheten. Ett fint exempel på vad som sker är den folkrörelse mot våldet som tämligen spontant har vuxit fram och som arbetar för fullt i dessa dagar.
Herr talman! Det är säkert bra med en folkrörelse mot våld, men sanningen är den, och det vet justitieministern, att riktiga reformer får man inte bara genom attitydförändringar. För att få riktiga reformer måste man också vara beredd att lagstifta. Det är det vi framför allt skall diskutera här i kammaren. Jag är ense med justitieministern om vad ”torde” betyder i detta sammanhang. Jag tycker att det är bra om Holger Romander lägger fram ett lagförslag som ändrar på det hela. Det vore ännu bättre, som jag har sagt i detta sammanhang, om Holger Romanders lagförslag också innehåller en skyldighet för polis och åklagare att upplysa den som blivit drabbad om att det finns ersättning att få. Någon sådan skyldighet finns inte heller i dag. Det var det ena jag ville beröra. Sedan säger justitieministern att han är glad för att vi inte har grälat om skrivelsen till riksdagen. Jag vill erinra om att jag redan i mitt inledningsanförande sade att jag tycker att det är bättre om vi samtalar seriöst i dessa frågor. Samtidigt skall jag kanske flagga för justitieministern att vi från folkpartiet nog inte kommer att ställa upp på alla förslag som finns i den skrivelsen. Vi har nämligen klart för oss att vi till varje pris vill skydda yttrandefriheten.
Herr talman! Justitieministern vill inte ta en regionalpolitisk debatt. Det kan i och för sig vara förståndigt. Jag ville inte heller dra i gång en sådan. Jag pekade bara på en bristande konsekvens i den skrivelse som justitieministern har överlämnat till riksdagen för kännedom och som rör olika planerade åtgärder för att möta våldsutvecklingen. I skrivelsen redovisar justitieministern ett antal orsaker och försöker beskriva bakgrunden till den situation vi nu har. ”En faktor som uppenbarligen är av stor betydelse är den tilltagande koncentrationen av befolkningen till städer och andra tätorter. Jag har redan tidigare berört de stora skillnaderna i brottsnivån mellan storstadsområdena och övriga i landet här i Sverige. -—-- Med större befolkningskoncentrationer följer också regelmässigt en högre brottsnivå.” Jag delar den uppfattningen. Jag tror också att detta är en viktig orsak till dagens situation. Så långt beskrivningen av verkligheten. — När man sedan kommer till den del där justitieministern tar upp åtgärder för att möta utvecklingen kan man konstatera att det inte finns några som helst förslag till åtgärder på just detta område som skulle kunna bryta utvecklingen. Låt mig sedan när det gäller antalet poliser understryka att det inte endast handlar om det. Jag betonade i mitt första inlägg att det behövs åtgärder på ett mycket vitt samhällsområde för att möta utvecklingen. Men polisen har utan tvivel en mycket stor roll när det gäller att upprätthålla ordningen på gator och torg. De politiska beslut som vi fattar här i riksdagen när det gäller dimensionering och annat är naturligtvis mycket viktiga i det sammanhanget. Rikspolisstyrelsen konstaterar i sin budgetframställning för budgetåret 1986/87 att polisens fotoch bilpatrullerande verksamhet måste begränsas med motsvarande 250 helårsarbetskrafter under kommande budgetår. Redan tidigare har polisens ordningsskapande arbete fått inskränkningar med motsvarande 200 årsarbetare. Det är fullt klart att en sådan utveckling naturligtvis får konsekvenser när det gäller polisens möjligheter att fungera ordningsskapande på gator och torg. Låt oss inte negligera den delen, herr justitieminister.
Herr talman! Jag beklagar att Karin Ahrland inte har uppmärksammat att man mycket snabbt på en signal från justitiedepartementet har tagit fram ett informationsmaterial hos bl.a. polisen om brottsskadelagen och de möjligheter som brottsoffer har att få ersättning för sina skador. Sedan tar vi upp informationsfrågan i ett bredare perspektiv i den departementspromemoria som jag har talat om tidigare. Till Elving Andersson vill jag säga att rikspolisstyrelsens uttalande gjordes i en budgetframställning. Denna skall naturligtvis nu behandlas i sedvanlig ordning och med sedvanlig noggrannhet i budgetarbetet.